Herr talman!

Regeringen kommer därefter att ta ställning till myndighetens förslag i ljuset av remissinstansernas svar och med beaktande av EU:s regelverk.

Herr talman! Jag vill återigen börja med att tacka kulturministern för svaret och understryka vikten av att vi har den här debatten - liksom den förra.Frågan om evenemangslista engagerar såväl radio och tv i allmänhetens tjänst som själva allmänheten.

Den borde därför engagera ministern även i det avseendet. Frågan är hur man nu tänker agera.Frågan om att upprätta en evenemangslista med ett antal stora idrottsevenemang som anses vara av allmänintresse för svenska folket har som vi kunnat konstatera diskuterats under flera år. År 2012 gav riksdagen den förra regeringen ett tillkännagivande om att låta ta fram ett förslag till hur en evenemangslista kunde utformas. Sedan dess har fler tillkännagivanden presenterats.I höstas gav regeringen Myndigheten för press, radio och tv ett förnyat uppdrag för att gå vidare med frågan, vilket naturligtvis var rätt och riktigt. Samtidigt verkar regeringen ännu inte ha satt ned foten i frågan och uttalat ett konkret ställningstagande för eller emot en evenemangslista.Sverigedemokraterna har motionerat i frågan de senaste åren, och även public service-bolagen och andra aktörer på tv-marknaden väntar ett ställningstagande.Det är, som vi vet, inte ovanligt att man skickar rapporter från myndigheter på en ytterligare remissrunda, men det är också fullt möjligt att lägga fram en proposition om man anser att man har tillräckligt underlag. Med tanke på att nästan samtliga remissinstanser redan uttalat sig i rapporten är frågan vad regeringen väntar sig kommer att tillföras. I slutändan är detta en åsiktsfråga där regeringen måste ta ställning. Fortsatta utredningar kommer inte att föra sakfrågan framåt, utan regeringen måste själv sätta ned foten. Ansvarig myndighet har inhämtat synpunkter från berörda aktörer, genomfört konsekvensanalyser och lämnat förslag på utformning av en evenemangslista som bättre motsvarar den viljeinriktning riksdag och regering har framställt. Man bedömer också att förslaget står i överensstämmelse med AV-direktivet, EU-rätten och de kriterier EU-kommissionen har satt upp. Vad är nu regeringens utgångspunkt och ställningstagande inför fortsättningen?
Herr talman! Jag är övertygad om att Aron Emilsson har rätt i att detta är en fråga som engagerar många människor. Vi vill ha tillgång till evenemang, speciellt evenemang av den karaktär som det handlar om när det gäller evenemangslistan. Det är evenemang som binder oss samman, som får oss att känna tillhörighet och som vi vill ta del av för att vi är engasgerade i dessa stora aktiviteter, inte minst när vårt land är representerat i idrottstävlingar eller andra typer av event.Riksdagen har, precis som riksdagsledamoten säger, gjort ett tillkännagivande. Vi har reagerat på tillkännagivandena, och nu har myndigheten lämnat sin rapport. Vi har en ordning som är en god ordning, som jag menar att vi både ska vara stolta över och använda, att vi har möjlighet att sända ut underlag på remissrundor. Det finns ofta svar som kan komma i remissrundor som inte fanns med i grundunderlaget. Det kan komma ytterligare perspektiv, också för att tiderna, tekniken och möjligheterna förändras.Den grannlaga uppgiften när det gäller evenemangslistan är just att vi vill ha en fungerande balans mellan å ena sidan allmänhetens rätt till information och å andra sidan äganderätt och en fungerande och fri konkurrens. Det sistnämnda är inte minst viktigt.

Herr talman! Man hänvisar förstås till att remissrundan nu pågår. Samtidigt får vi komma ihåg att det inte är länge sedan myndigheten genom sitt eget remissförfarande inhämtade konsekvensanalyser och svar på relevanta frågor. Men regeringen har egentligen inte uttalat något mål. I jämförelse med andra större kulturpolitiska frågor som har utretts och behandlats hos myndigheter och intresseorganisationer har man här haft ett mycket tillbakadraget sätt. Jämför man med hur man har agerat när det gäller filmpolitiken, som vi kommer att debattera senare i veckan, och det skyndsamma förfarandet där med en väldigt illa förankrad ny politik, är man här väldigt tillbakadragen och otydlig.Några frågor som infinner sig är: Tror kulturministern att den nya remissrundan kommer att ge tillräckligt underlag för en proposition? Om inte, vad har då kulturministern gjort för att säkra att man får in nödvändigt underlag så snart som möjligt? Det är många frågor som är viktiga här, och naturligtvis har man många överväganden. Myndigheten för radio och tv har konstaterat att listan överensstämmer med AV-direktivet, EU-rätten och andra EU-kriterier, så frågan är om det är det svenska försiktighetssyndromet som gör att man vill låta det ligga i långbänk ett tag till. Kommer det att leda till något nytt i sakfrågan? Som socialkonservativ är jag egentligen vän av försiktigt framåtskridande, konsekvensanalyser och grundligt beredande - vilket är gott och klokt - men det är ju ändå bra om det rör på sig. Att Konkurrensverket och en del kommersiella tv-bolag har synpunkter är självklart, för detta kommer ju, som ministern också nämnde i interpellationssvaret, att medföra en viss snedvridning av konkurrensen. Det är en naturlig följd av införandet av en evenemangslista som är till gagn för medborgarna och det offentliga. Detta måste vi förtroendevalda ändå bemöta och förklara: Medborgarnas tillgång är viktigare i det här fallet. Det handlar om den demokratiska tillgången till större idrottsevenemang som svetsar samman medborgarna och ger oss olika former av kulturell bildning.Frågan är hur regeringen vill gå vidare. Har man någon egen inställning än eller inte?
Herr talman! Som socialliberal är jag mån om att man för en ansvarsfull politik som ser till både individens och samhällets bästa.Nu har vi en process och en ordning med remissrunda. Jag ämnar inte förekomma remissrundans resultat innan jag återkommer med hur vi går vidare. Det vi nu har gjort är att vi har tagit hand om tillkännagivandet. Vi har respekterat den ordning vi har i Sveriges riksdag. Vi återkommer när vi har något mer att säga i den här frågan.
Herr talman! Då avrundar jag med att meddela att jag och många av oss kommer att bevaka denna fråga noga. Vi ser fram emot vad regeringen kommer att presentera för ståndpunkt när denna remissrunda är avslutad och man kan komma vidare och göra verkstad av de tillkännagivanden, regeringsuppdrag, myndighetsrapporter och remissyttranden som har beretts under dessa år.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerÖverläggningen var härmed avslutad.